Herr talman! Patrik Björck har frågat mig när jag avser att komma till riksdagen med nya skarpa förslag för att sänka arbetslösheten i Sverige. Vidare har Johan Andersson frågat mig vilka regeringens ambitioner är med sysselsättningsfasen samt vilka råd han kan ge de arbetssökande som är på väg in i sysselsättningsfasen. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Målet för regeringens politik är full sysselsättning.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 Det handlar bland annat om åtgärder som ökar sysselsättningen, investeringar i kunskap och företagens konkurrenskraft. För att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden för unga införde regeringen i mitten på januari ett statligt stöd för anställningar med yrkesintroduktionsavtal. Regeringen föreslog vidare i budgetpropositionen för 2014 flera åtgärder för att förbättra såväl den skolförlagda yrkesutbildningen som lärlingsutbildningen. Dessutom har regeringen aviserat förändringar av nedsättningen av socialavgifter för unga. Det är även angeläget att förbättra matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft. Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än för tjugo år sedan, och vi står inför nya utmaningar. Fler behöver mer omfattande stöd från Arbetsförmedlingen än tidigare. Det kräver att vi har en Arbetsförmedling som möter dagens arbetsmarknad, att insatserna vässas och att verktygslådan används på bästa sätt. Regeringen har därför nyligen fattat beslut om en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Regeringen ämnar i övrigt återkomma i sedvanlig ordning med en bedömning av det ekonomiska läget i vårpropositionen. Angående svaret på frågan om regeringens ambitioner med de långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen är regeringens prioritering att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till dem med störst behov, det vill säga de långtidsarbetslösa. Samtidigt bör åtgärder vidtas tidigt i arbetslöshetsperioden för att motverka att fler blir långtidsarbetslösa. Den som kan arbeta ska också ges vägar tillbaka till arbetslivet. För att rusta dem som står längst ifrån arbetsmarknaden tillfördes arbetsmarknadspolitiken drygt 2 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2014. Bland annat har det särskilda anställningsstödets maximala längd förlängts med ett år, och det förstärkta särskilda anställningsstödet för personer i sysselsättningsfasen har permanentats. Regeringen har också tillfört medel för 1 000 nya utvecklingsanställningar inom Samhall för personer i sysselsättningsfasen med nedsatt arbetsförmåga. Satsningen för 2014 innebär också att möjligheterna till programinsatser i sysselsättningsfasen har permanentats. Alla människor behövs och måste få en chans att komma in på arbetsmarknaden. Jag tror att möjligheten att få ett jobb är större om man får vara nära arbetsmarknaden och vara aktiv på en arbetsplats som ger erfarenheter, nätverk och referenser.

Herr talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern. När jag frågar arbetsmarknadsministern om nya skarpa förslag mot arbetslösheten, herr talman, väljer arbetsmarknadsministern att slå ihop sitt svar med ett svar på en interpellation som handlar om fas 3. Det är oerhört illavarslande. Fas 3 är verkligen ett av regeringens största misslyckanden och kan stå modell för arbetsmarknadspolitik när den är som sämst. Vi befinner oss i en situation där vi har en skyhög arbetslöshet och en skyhög ungdomsarbetslöshet. Sverige hör till de länder i Europa som får ta emot bidrag från EU för att bekämpa arbetslösheten för att regeringens misslyckande är så kapitalt. Det är då väldigt relevant att ställa frågan om vilka skarpa förslag som regeringen ska återkomma med för att hantera den svåra situationen. När man går igenom det svar som vi just hörde i kammaren kan man konstatera att arbetsmarknadsministern först hänvisar till de reformer som regeringen har genomfört. Det är väl gott och väl. Vad arbetsmarknadsministern då menar är jobbskatteavdraget och den sänkta ersättningen i a-kassan som enligt regeringen ska bidra till lägre arbetslöshet och högre sysselsättning. Det har visat sig att den idén inte fungerar. Det kunde man ha berättat för regeringen redan från början. Men nu har verkligheten kommit i kapp. Herr talman! Sedan ägnar ministern sig åt ett siffertricksande som är respektlöst mot alla arbetslösa. Man försöker i svaret beskriva att det inte finns något problem med arbetslösheten. Egentligen har arbetslösheten sjunkit sedan regeringen tillträdde, fast alla vet att arbetslösheten har ökat med över 30 procent sedan regeringen tillträdde. Möjligen skulle man kunna se detta som en orsak till att regeringen inte kan svara på en sådan enkel fråga. De tror helt enkelt att arbetslösheten har sjunkit sedan 2006. Det är anmärkningsvärt, herr talman, att ha en sådan märklig uppfattning om verkligheten när man sitter i ansvarig ställning för politikområdet. Sedan kommer ministern och hävdar i sitt svar att det är angeläget att förbättra matchningen. Det är bara att hålla med ministern eftersom matchningen är ett av de påtagliga exempel där man kan mäta om en arbetsmarknadspolitik fungerar eller inte. Matchningen i Sverige är katastrofal; det är alla överens om utom möjligen ministern. Eller förresten gäller det även ministern, för hon tycker ju att det skulle vara angeläget att förbättra den. Svenskt Näringsliv konstaterar att över 80 000 verkliga, riktiga jobb som finns här i dag i verkliga, befintliga företag inte har blivit tillsatta och inte utförda på grund av att regeringen har misslyckats med arbetsmarknadspolitiken. Det är just detta som är regeringens och arbetsmarknadsministerns viktigaste uppdrag: att rusta de arbetslösa. Det handlar om de över 400 000 personer som behöver rustas för att kunna ta dessa 80 000 jobb som finns i dag och bidra till produktionen i samhället. Då ska staten träda in, och då ska arbetsmarknadspolitiken träda in och se till att matchningen fungerar. Det har man inte lyckats med. Detta är ett sådant förslag som man hade kunnat hoppas på att ministern hade svarat på i dag. Man hade hoppats att hon hade sagt att ni vill lägga fram konkreta förslag och inte bara titta upp i himlen och hoppas att matchningen ska förbättras. Det räcker inte. Det duger inte, arbetsmarknadsministern. Slutligen, herr talman, säger ministern i svaret att regeringen ämnar i övrigt återkomma. Jag kan säga att det är en ny arbetsmarknadsminister som återkommer till hösten och får lägga fram de här förslagen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, även om jag inte är nöjd med det. Jag hade nog förväntat mig några mer konkreta delar när det gäller dem som i dag finns inne i fas 3. Bakgrunden till att jag har ställt interpellationen till arbetsmarknadsministern är att jag för en tid sedan var och träffade ett stort antal människor som är inne i åtgärden fas 3 - sysselsättningsfasen. De frågade rakt ut: Vad har regeringen för ambitioner när det gäller oss - vi som finns i den här åtgärden? De var naturligtvis oroade och rädda för att de skulle bli kvar häri. Jag delgav dem det som jag känner till om det. De tyckte inte alls att det räckte med de förslag som ministern nu också räknar upp. Fas 3 ökar. Det kom rapporter för en tid sedan om detta. Vi har ungefär 36 000 där, som prognosen ser ut nu, för mars månad. Antalet kommer att öka ytterligare framöver under det kommande året, som prognoserna ser ut. Det som är allra mest alarmerande är att den största procentuella ökningen i fas 3 gäller ungdomar mellan 18 och 24 år. Det är naturligtvis extra alarmerande i allra högsta grad att som ung hamna i fas 3 och känna sig misslyckad. Vi socialdemokrater har varit tydliga med att vi vill avskaffa fas 3. Det är ingen hemlighet. Vi har ett tillkännagivande i riksdagen sedan 2011. Där var vi också tydliga med att vi ska avskaffa fas 3; vi var överens om att så skulle ske. Det har inte hänt ännu. Arbetsmarknadsministern hade en möjlighet att komma med skarpa förslag om detta, vilket inte har skett. Man fortsätter med åtgärden i denna del, som dess värre hela tiden känns alltmer som en återvändsgränd. Våra förslag var tydliga. Vi ville att hälften av dem som i dag finns inne i åtgärden skulle gå till det som vi kallar för extratjänster inom offentlig sektor och ideell sektor med kollektivavtalade löner. Den andra hälften av dem som i dag är inne i åtgärden skulle ges möjligheter till utbildning i form av arbetsmarknadsutbildning och annat. Jag själv var politisk verksam lokalt fram till 2006, under den tid då vi hade de så kallade plusjobben. Det var den tidens melodi för att också kunna jobba med dem som var inne i en långtidsarbetslöshet. I min egen hemkommun hade vi 130 plusjobbare vid regeringsskiftet 2006. Jobben fick naturligtvis avslutas eftersom regeringen valde att säga att detta var en Amsåtgärd som inte gav några resultat. Jag är ganska övertygad om att de allra flesta, om än inte alla, skulle ha fått jobb i denna del eftersom det också fanns ett rekryteringsbehov i offentlig sektor. Det finns det också nu framöver. Genom detta, sammantaget med en viss arbetsmarknadsutbildning och annat, skulle de ha kommit in på riktiga jobb. Det duger inte när det gäller dem som i dag finns i fas 3. Framför allt duger det inte när det gäller de ungdomar som i dag är på väg in. Det sker en radikal ökning av ungdomar i åtgärden. Min följdfråga till ministern är: Hur ser regeringen och ministern på tillkännagivandet från riksdagen? Det finns möjligheter när vårmotionen läggs fram. Kommer det några skarpa förslag då? Eller vad har ni för löften till dem som finns i denna åtgärd?

Herr talman! När fler jobbar och betalar skatt får vi mer resurser till skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Vi behöver fler som jobbar i Sverige. Därför är det viktigt att föra en politik som skapar drivkrafter för nya jobb. Svenska företag är viktiga för att jobben ska bli fler och komma fler till del. Om vi ser tillbaka på tiden från september 2006, då alliansregeringen tillträdde, har fler kommit i arbete. Antalet personer på arbetsmarknaden har ökat även under en tid av finansiell oro och kris i omvärlden. Alliansens arbetslinje med jobbskatteavdrag som stimulerar ekonomin och minskade förtidspensioneringarna har haft effekt. Det som skrivs i interpellationen om regeringens misslyckade jobbpolitik är inte trovärdigt. Självklart finns det fortsatta utmaningar, men man ska också se vad som har åstadkommits under de här åren. Sysselsättningstillväxten i Sverige har varit bland de starkaste i EU enligt OECD. 200 000 fler går i dag till ett jobb jämfört med 2006. Antalet med sjuk och aktivitetsersättning - det som tidigare kallades förtidspension - har minskat rejält. Trots de senaste årens finanskris och lågkonjunktur har arbetsmarknaden utvecklats bättre sedan 2006 - bättre än åren före maktskiftet då vi hade högkonjunktur. Politik gör skillnad. I dag går mer pengar till välfärden än tidigare tack vare fler arbetade timmar och tack vare att fler arbetar och betalar skatt. Vi ser i dag en positiv utveckling på svensk arbetsmarknad. Det finns fler jobb, och antalet människor i arbetskraften ökar. Sverige har en låg långtidsarbetslöshet jämfört med andra länder i EU även när det gäller våra ungdomar. Mycket är gjort, men mer återstår självklart att göra. Det finns grupper i samhället som behöver ökade insatser för att komma in på arbetsmarknaden - personer med funktionsnedsättning, en del grupper av utrikes födda ungdomar och en del äldre som har låg utbildning. Här har Arbetsförmedlingen självfallet en viktig roll att verkställa och genomföra Alliansens politik och regeringsbeslut. Vad gäller ungdomar finns ett samband mellan skolan och jobben. Många lämnar gymnasiet utan kompletta betyg. Därför behövs kunskapsskolan. Den behöver återupprättas för att ge ungdomar en bra start i livet och för att öppna dörrarna till arbetsmarknaden. Regeringen gör en rad insatser för att underlätta för ungdomarna: folkhögskolesatsningen, som gör att man med studiemedel kan komplettera sina betyg, nystartsjobben, nedsättning av arbetsgivaravgiften för ungdomar och sänkt restaurangmoms. Det finns många orsaker till ungdomsarbetslösheten, och det behövs flera lösningar för att få ned den. Vi ska i sammanhanget komma ihåg att många - fler än hälften - av ungdomarna är heltidsstuderande och söker feriejobb eller jobb på kvällar och helger, exempelvis. Det är viktigt att väga in detta när man diskuterar ungdomsarbetslösheten. En viktig reform är yrkesintroduktionsanställningar - YA-jobben. Det är ett första steg mot ett system som liknar de framgångsrika lärlingssystem som man har i exempelvis Tyskland. Det här är en viktig reform som parterna på arbetsmarknaden står bakom. Det som oroar är socialdemokratisk politik. Det är viktigt att påminna om deras egen politik och effekterna av den. 30 miljarder i skattehöjningar och återgång till en bidragslinje ger inte fler jobb. Tjänstesektorn drabbas, och det är där vi ser att många av de nya jobben kommer. RUT-avdraget, den sänkta restaurangmomsen och nedsättningen av arbetsgivaravgifter har gjort tjänstejobben billigare. Socialdemokraterna vill göra alla de här jobben dyrare. Man vill öka skattebördan för företag, och det innebär också att våra exportföretag får det mycket besvärligare. Alliansregeringen skapar drivkrafter för att jobba. Socialdemokraterna skapar drivkrafter för att inte jobba. Där går skiljelinjen. Hur kan man tro att ökade kostnader för unga ger fler unga jobb?

Herr talman! Jag tror att det gäller att hyfsa debatten någon grad här i kammaren. Det är en otrolig svartmålning som sker här av tillståndet i Sverige. Jag vill påminna de socialdemokratiska riksdagsledamöterna om att Sverige har lägst långtidsarbetslöshet. Vi har den näst högsta sysselsättningsgraden - det är bara Nederländerna som är bättre än Sverige - och den är högre i dag än vad den var 2005. Det ser alltså inte så illa ut som man kan tro när man lyssnar på våra röda kolleger här. Det som hände på den tiden när man lyckades hålla sysselsättningssiffrorna i schack var att man förtidspensionerade tusentals människor, och det enda skälet var för många av dem att de var långtidsarbetslösa. Det var så som Socialdemokraterna dolde arbetslöshet. Så gör inte vi; vi gör tvärtom. Vi har tagit människor ut ur dessa förtidspensioner och långa sjukskrivningar och fört tillbaka dem till arbetskraften. Jag reagerade när Patrik Björck på ett otroligt nedlåtande sätt talade om siffertricksande. Det är ganska illa att göra det, särskilt om man tittar man på hur facit såg ut före 2006. Jag tror inte heller att han ska ta ut någon seger i förskott och prata om en ny arbetsmarknadsminister. Johan Andersson pratar om att man ska avskaffa fas 3. Ja, det vore väl en god tanke att göra det om alla kunde komma i jobb. Nu är det tyvärr inte så enkelt. De extratjänster man pratar om, som förr hette plustjänster och som säkert kan få nya namn, är ungefär samma sak. Det är ett faktiskt accepterande av att det finns människor som har otroligt svårt att komma in på en reguljär arbetsmarknad. Men man förtidspensionerade 40 000 personer om året, och vissa bara på grund av arbetslöshet. Jag tycker att ni ska läsa en rapport som har samma namn som det vi går till val på. En LO-ekonom som heter Jan Edling skrev en rapport som heter Alla behövs , och det är precis det som vi i Moderaterna går till val på i höst - alla behövs. Vi kommer att vända på varenda sten för att se till att alla kommer i arbete. En annan LO-rapport hette just Att vända på stenar: om möjligheten att halvera arbetslösheten . Gå tillbaka i handlingarna och läs de här rapporterna så ska ni se att mycket av det som ni säger i dag sades i LO:s rapporter före valet 2006. Ta alltså inte så stora ord i er mun, och var inte så kaxiga. Det är en stor utmaning att klara av hög arbetslöshet. Det borde ha varit en mindre utmaning i högkonjunktur som vi ju hade under flera år före valet 2006. Nu har vi haft fem år av lågkonjunktur, och det har fört med sig att det har varit otroligt svårt att skapa nya jobb. Många jobb har rationaliserats bort eller varslats bort. Det har dessutom kommit en stor grupp människor till Sverige som inte har språket eller samma möjligheter att komma rakt in på arbetsmarkanden som det fanns förr i tiden. Blicka alltså tillbaka och bli lite självkritiska innan ni tar så stora ord i er mun som ni nyss gjorde här. Jag tycker att ni ska hyfsa debatten. Sluta svartmåla Sverige, kanske det bästa landet i världen och framför allt ett land med en av de lägsta arbetslöshetsnivåerna och en av de högsta sysselsättningsgraderna.

Herr talman! Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att man har slagit ihop de här två debatterna. Men det skulle kunna ge en idé. Den ena debatten handlar ju om fas 3 och den andra om arbetslösheten med en stark koppling till matchningsproblem. Om man slår ihop de här frågorna kanske lösningen på problemet med arbetslösheten och fas 3 är att man i stället satsar på bättre matchning och de resurser som krävs för att uppnå det. Det saknas utbildningsplatser runt om i landet. Det har till och med lagts ned utbildningsplatser på våra högskolor och universitet, och detta har skett trots att matchningen är så dålig och trots att arbetsgivarna har svårt att hitta folk för att tillsätta vart femte jobb. Hade man utökat antalet utbildningsplatser hade fler kunnat få jobb. Det gäller både ungdomar och arbetslösa som skulle kunna utbilda sig, och det gäller komvux och yrkesutbildningar. Det intressanta är att titta på var det finns brist på folk. Vi vet att det är brist på förskollärare, ingenjörer, tekniker, tandläkare och så vidare. Det är alltså i en lång rad yrkesgrupper som det finns brist på arbetskraft, och ändå skär man ned på utbildning i den situationen, trots att söktrycket är rekordhögt. Rektorn vid Lunds universitet sade: Vi vet att de elever som söker till de här utbildningarna har väldigt goda chanser att få jobb. Det gäller inte bara bristutbildningar utan även andra utbildningar, men i synnerhet gäller det bristutbildningar. Men nu vet vi också att vi inte kan ta emot dem. Det är jättemånga som vi tvingas avvisa trots att de har bra betyg och trots att de är studiemotiverade, och risken är de går rakt ut i arbetslöshet i stället. Katarina Brännström sade ju att vi ska vända på varenda sten för att komma till rätta med arbetslösheten. Varför tar man inte tag i matchningsproblemen? Varför satsar man inte mer på utbildning när det är det som faktiskt behövs? Fas 3 växer trots att riksdagens beslut om att stoppa anvisningarna till fas 3 nu är tre år gammalt. Trots det bara fortsätter det. Det infördes ju nolltolerans mot ungdomar i fas 3, men trots det har vi nu flera hundra ungdomar i fas 3. Man kan se att en del lämnar fas 3 för föräldraledighet, korta jobb eller studier, men det är ännu fler som kommer tillbaka. Man kan se över hela fas 3 att även om en del lämnar den finns en risk att de kommer tillbaka, att det handlar om tillfälliga jobb och att de sedan är tillbaka på samma punkt som tidigare. Det som är så djupt orättvist i konstruktionen av fas 3 är att arbetsgivaren får uppemot 5 000 kronor per månad för varje arbetslös som man tar emot medan den arbetslösa inte får någon riktig lön. Man premieras alltså inte för att man jobbar heltid. Det är konstigt, för regeringen säger att det ska löna sig att arbeta. Men det lönar sig inte för den som är i fas 3 att arbeta heltid, som det faktiskt innebär. Man kan inte ens göra avdrag. Jag har haft kontakt med en kille i fas 3 som berättade att resor till och från jobbet, som de som har riktig lön kan göra avdrag för i deklarationen, inte kan göras avdrag för om man är i fas 3. Detta är alltså djupt orättvist, och det förvånar mig verkligen att regeringen inte följer riksdagens beslut och faktiskt stoppar anvisningarna till fas 3 och inte förbättrar matchningen också.

Herr talman! Jag tackar ministern för att hon slog ihop de här debatterna, för det visar verkligen på vad Moderaternas politik går ut på. Att slå ihop matchningen med fas 3 är så absurt att jag inte ens har några ord, herr talman, att beskriva det med. När det gäller det här som vi får höra i Moderaternas inlägg om att verkställa regeringens politik undrar jag vad som är regeringens politik på arbetsmarknadsområdet. När såg vi senast en proposition på arbetsmarknadsområdet i kammaren? Jag minns faktiskt inte om vi har haft någon. Nu handlar det om att konservera det som Moderaterna genomförde tidigare, då de hade idéer på arbetsmarknadsområdet. En av idéerna är att förbjuda att ungdomar får arbetsmarknadsinsatser när de blir arbetslösa. Därför har vi i dag 35 000 långtidsarbetslösa ungdomar. En annan idé är att få bort folk från sjukförsäkringen. I dag är 75 000 personer utförsäkrade, inte på grund av att de har blivit friska utan på grund av att de har förbrukat ett antal dagar. Det är den moderata politiken som vi fortfarande får konservera i dag eftersom det inte finns några nya idéer. Det finns inga propositioner som skulle kunna utveckla arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har arbetsmarknadsutbildning, som har varit en del av arbetsmarknadspolitiken och en möjlighet för arbetslösa att ta sig ur arbetslösheten, minskat. Arbetsförmedlingen har en prognos som till och med Riksbanken använder sig av. Vi har 400 000 arbetslösa i landet i dag. 150 000 av dem kan man påverka lite med penningpolitiken. 250 000 går det inte att göra något åt genom penningpolitiken. Alltså måste arbetsmarknadspolitiken göra något. Alltså måste vi göra något åt det i den här kammaren. Och har vi haft någon proposition, någon ändring eller någon idé från regeringen? Nej, ingenting. Absolut ingenting! Det är regeringens politik. Dessutom tar man upp att vi har den näst högsta sysselsättningsgraden i Europa. Ja, men det som vi tidigare kallade för dagis men som i dag heter förskola har betytt mycket mer för sysselsättningsgraden i landet än de propositioner som regeringen har lagt fram. Det är grunden till ökad sysselsättning och inte några nedsatta arbetsgivaravgifter. Tyvärr saknar vi arbetsmarknadspolitik i landet i dag. Därför har vi 400 000 arbetslösa. Därför har vi kvar en arbetsmarknadsåtgärd som fas 3. Det är förvaring av arbetslösa, en cementering, en strukturarbetslöshet. Det är det vi får av arbetsmarknadspolitiken i dag.

Herr talman! Vem ska anställa den 24-åring som Johan Andersson talade om och som nu finns i fas 3? Vem ska anställa den personen? Tack så mycket, Johan Andersson och Patrik Björck, för att ni har ställt de här interpellationerna! Det ger oss nämligen möjlighet att diskutera vad huvudfrågan är. Vem ska anställa den här personen? Johan Andersson gav ett bra svar på det. Han tycker att man ska avskaffa fas 3 genom att hälften av dem som finns i åtgärden ska ha extra tjänster inom den offentliga sektorn. De tjänsterna ska också betalas. Resten ska gå till fri utbildning. Någon ska betala det också. Herr talman! Det är lätt att glömma bort vem som ska anställa folk och varifrån vi ska få de pengar som behövs för den offentliga sektorn. Nu har Socialdemokraterna glömt bort det igen. Formuleringen i Patrik Björcks interpellation är väldigt talande. Han talar om nya, skarpa förslag. Ordet nya är intressant här. Det har alltså funnits en massa skarpa förslag! Han efterlyser ännu fler. Det kan jag också göra. Men man måste titta på vad det är som har kommit. Man förtalar nu jobbskatteavdragen. Jag slog upp i statsbudgeten för 2014 att de nu är 99 miljarder, men då tillkom ungefär 12 miljarder i år. De har alltså varit på 77 miljarder tidigare. Hur mycket är 77 miljarder? Ja, det motsvarar ungefär 150 000 anställningar om man har en kostnad på 500 000. Det är intressant som jämförelse. Ni socialdemokrater vill också ta bort de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. De är på 17 miljarder varav kommunerna visserligen ska kompenseras med 2 miljarder. Hur många nya jobb ger det? Ni vill också ta bort den sänkta skatten på lagad mat. Den fanns med i Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets valupprop så sent som den 31 augusti 2010. Ni ville genomföra det, och nu har den här regeringen genomfört det. När blev det en sådan dålig åtgärd? När blev det det? Var glada över att vi har genomfört något som ni själva hade i ert eget valmanifest. Ni ska väl inte vara sura över det. Man kan diskutera om det är en jätteeffektiv åtgärd eller inte, men ni behöver inte angripa er egen politik. Man ska inte skjuta sig själv i foten. Det finns en del andra saker som också har varit väldigt bra men som ni alltid glömmer bort. Du kan aldrig svara vem som ska anställa 24-åringen, Johan Andersson? Vem är det som ska anställa? Det är väl bra att bolagen är kvar i Sverige? Vi har sänkt bolagsskatten. Man kan tycka att det är ingenting, men det spelar roll för företagsamheten. Jag ser att Raimo Pärssinen har anmält sig efter mig, och det är bra. Arbetarna i Norrsundet finns nämligen inte längre. I Norrsundet kan några unga människor inte anställas längre eftersom industrierna inte finns kvar. De har flyttat någon annanstans eller har lagts ned. Den arbetsgivaren är helt värdelös. Jag ska avsluta med min vanliga fråga för att sammanfatta detta. Jag har ställt den under åtta år nu och har aldrig fått något bra svar. Hur många fler bilar hade Aktiebolaget Volvo i Göteborg sålt om man inte hade sett till att svenskarna hade fått mer köpkraft under de här åren? Kan ni inte svara på den frågan? Hur många fler jobb hade det gett om man inte hade ökat köpkraften i Sverige?

Herr talman! Gunnar Andrén frågar hur mycket 77 miljarder kronor är. Ja, det är mycket pengar. Men jag vet i alla fall hur mycket 87 miljarder kronor är. Det är ungefär 10 miljoner i timmen vilket motsvarar 87 miljarder kronor. Det är precis det som staten lånar nu. Det är det underskott som ni har dragit på oss. Då kan man fråga sig hur det kan främja finanserna. Det är precis så det är, 10 miljoner kronor i timmen. Herr talman! Vi blir anklagade för att vara svartmålare. Då kan jag fråga statsrådet: Visst är det så att det är 400 000 som är arbetslösa i Sverige i dag? Och visst är det så att långtidsarbetslösheten nästan har tredubblats sedan ni tog över? Visst är det också så att Svenskt Näringsliv har rapporterat att man har missat ungefär 70 000 jobb på grund av matchningsproblem? Visst kan vi också konstatera att 35 500 är inskrivna och inlåsta i fas 3? Vi ser också att det är 100 000 fler arbetslösa nu än när ni tog över 2006. Det är mycket siffror, herr talman, men det är faktiskt fakta. Och då kan man säga att vi svartmålar. Man kan också säga att vi kommer med Ams-åtgärder. Men vad är då fas 3? Ska vi jämföra fas 3 med ett jobb inom till exempel omsorgen? Ungefär 4 000 av de 35 500 har inte en svensk ettöring i ersättning. Ska vi jämföra det med en chans för individen att komma in och jobba inom omsorgen med en avtalsenlig lön? Man får dessutom utrymme för att lära sig mer om jobbet och kanske skaffa sig ett större intresse och få möjlighet att få ett jobb. Vi är överens, statsrådet och jag, om att det alltid är lättare att få ett jobb om man redan har ett jobb. Det står ni här och raljerar över, de människor som i dag är inlåsta i fas 3, och kallar det för Amstrams. Det är bara att beklaga. Om Gustav Nilsson tycker att fas 3 är bättre än ett jobb inom omsorgen, ett jobb med möjlighet till avtalsenlig lön, kom då fram till talarstolen och säg det. Om Katarina Brännström tycker det så varsågod, säg det. Låt oss ta den utmaningen och resonera om de två olika alternativen. Vi har under Alliansens regeringstid fått se en arbetsförmedling i kris, i fullständig upplösning. Styrelseordföranden avgick, man fick avsätta generaldirektören, en massa fel har inträffat; 61 000 arbetslösa blev kallade till samtal i Stockholm och så vidare. Det blir fel på fel på fel. Trots det säger representanterna för Moderaterna i riksdagens kammare att vi är svartmålare och att Sverige har den lägsta långtidsarbetslösheten - den har tredubblats - och den näst högsta sysselsättningen i Europa. Jag måste, herr talman, tyvärr konstatera att om det är på det viset finns det bara ett sätt att nu beskriva Moderaterna, och det är att de är trötta, nöjda och rent av uppgivna.

Herr talman! Jag blev alldeles, alldeles förskräckt när jag hörde Gunnar Andrén, Folkpartiet, stå i talarstolen och vräka ur sig: Vem ska anställa 24-åringen? Vi har väl en skyldighet att se till att en 24-åring rustas för att komma i arbete? Det är vår framtid. Vi kan inte stå och raljera på det sättet. Jag blir rädd, chockad och arg. Vi måste se att en 24-åring är en investering, något att satsa på för framtiden. Om man inte vågar satsa på att en 24-åring kommer i jobb blir det förödande för hela det svenska samhället. Och detta kommer från Gunnar Andrén, Folkpartiet. Jag har inte ord nog att beskriva hur upprörd jag är över det synsätt han har. Jag trodde inte något sådant skulle komma från en folkpartist. Vi kan aldrig någonsin ge upp en 24-åring som inte lyckas få ett arbete. Det vore ett misslyckande. Regeringen har sett till att 590 unga personer hamnat i fas 3. Den siffran är från februari 2014. När Alliansen tog makten sade man att ingen ung människa skulle hamna i fas 3. Ändå har det skett. Antalet har ökat med 54 procent på ett år. Samtidigt som man står här och raljerar över vem som ska anställa 24-åringen har man inte en tanke på att det kommer att ske en stor generationsväxling på svensk arbetsmarknad då vi kanske måste se till att rusta varje ung människa till att ta de jobb som kommer att bli lediga. Då kan vi inte låsa in dem i fas 3, utan då måste vi fråga oss vad 24-åringen och hans kompisar behöver. De är 590 just nu och blir antagligen några fler medan vi står och pratar i kammaren. Det är unga människor som behöver framtidstro. Det är unga människor som ska ha rätt att bygga upp sitt eget liv. Det är unga människor som ska ha en chans att försörja sig. Det är unga människor som ska kunna flytta hemifrån. Det är också föräldrar som måste få se barnen lämna familjen och kunna försörja sig själva. Om vi kan få 24-åringen och hans eller hennes kompisar i arbete betalar det sig många gånger om. Vi får aldrig behandla en endaste ung person så slarvigt som Gunnar Andrén från Folkpartiet gjorde. Jag är djupt upprörd över att politiker i riksdagen kan uttrycka sig på det viset, det vill säga fråga vem som ska anställa en 24-åring som har hamnat i fas 3. Det blir klart och tydligt i den här debatten att vi behöver en helt annan regering. Vi behöver en helt annan jobbpolitik, en jobbpolitik som ger 24-åringen framtidstro. Det behövs också för din och min skull, och för alla pensionärers skull, så att de får pension. Det handlar om en investering som är otroligt viktig både för den enskilde och för oss alla i samhället. Här blir det tydligt vilket samhälle vi vill ha och vad vi tycker att en 24-åring får kosta för att komma i arbete.

Herr talman! Tack, Patrik Björck och Johan Andersson, för interpellationerna! Det här utvecklas till en intressant debatt, men den hamnar ungefär där den brukar. Det blir inte så mycket diskussion om hur jobben ska fortsätta att bli fler. Om fler ska ha ett jobb att gå till, om arbetsmarknadspolitiken ska vara verkningsfull, måste jobben bli fler. Jobbpolitik är brett. Det handlar om skatter, det handlar om utbildning, det handlar om förmågan för företagen att växa och anställa, att våga. Det handlar om att ha en bra och sund ekonomi så att företagen vill stanna i Sverige. Arbetsmarknadspolitik handlar mycket om den viktiga frågan hur fler ska få del av jobben, hur vi ska sänka trösklarna tillsammans. I varje budget, varje år, har den här regeringen levererat skarpa förslag inom både jobbpolitik och arbetsmarknadspolitik, och det tänker vi fortsätta att göra. Jobbpolitiken handlar exempelvis om RUT-jobb och ROT-jobb. Det handlar om stora satsningar på forskning och utveckling, som gör att vi kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Det handlar om stora satsningar på utbildning, även inom bristyrkena så att matchningen ska fungera bättre. Det handlar om stora satsningar helt enkelt för att jobben ska bli fler, att drivkrafterna att arbeta ska bli större. Det är ingen slump, även om Socialdemokraterna gärna vill tro det, att jobben blivit så många fler trots en kris. Med detta sagt är jag inte nöjd. Åk till era kompisar i Danmark! Där har befolkningen ökat, men sysselsättningen har minskat. Det är ingen slump att jobben i Sverige blivit fler. Det är en tydlig jobbpolitik som lett till det. Men jag är inte nöjd. Jag kommer att fortsätta - det gör vi i varje budget - att driva en politik så att jobben kommer fler till del. Det handlar om verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Många av de verktygen är inte lagförslag. Det vet Socialdemokraterna mycket väl. De verktyg vi har att jobba med, de som vi utökat verktygslådan med, är till exempel nystartsjobb, instegsjobb, särskilt anställningsstöd där arbetsgivare betalar 15 procent av den kostnad det innebär att anställa en person. Det handlar också om ytterligare satsningar på SIUS-handläggare för de särskilt utsatta grupperna samt om stöd för unga att komma vidare, att återgå till studierna som man en gång hoppade av från. Allt det är viktigt i arbetsmarknadspolitiken. Det finns verktyg och skarpa förslag i varje budget för att jobben ska komma fler till del. Det är en utmaning när människor efter en lång och utdragen lågkonjunktur upplever att det är svårt att komma tillbaka. Man kanske förlorade jobbet på Esab i Laxå 2009. Man hade låg utbildning och hade jobbat i industrin hela sitt liv. Hur ska man komma tillbaka? Alla vill inte bli civilingenjörer. Man behöver andra typer av stöd för att komma vidare. Dessutom måste vi se till att antalet jobb fortsätter att växa i alla delar, i alla sektorer. Här har vi en viktig uppgift. När det gäller sysselsättningsfasen, Johan Andersson, undrar jag lite grann vad du säger till de människor du möter. Jag möter varje vecka människor som har kommit i arbete. Jag besökte ett företag i Borås häromveckan. Jag var inte där för att träffa någon i sysselsättningsfasen, utan jag ville träffa medarbetarna, de som jobbar på golvet. En av medarbetarna, vi kan kalla henne Lena, hade tidigare varit i sysselsättningsfasen. Hon är en av de tusentals personer som gått vidare. När Socialdemokraterna beskriver sysselsättningsfasen låter det som om ingen går vidare till jobb och utbildning. Det gör många, och fler måste göra det. För att det ska bli verklighet måste jobben bli fler. Då kan man inte ha en politik med Socialdemokraternas skarpa förslag som slår ut jobb och företag. Lägger man skatter på jobb blir det färre arbeten. Vill man höja alla transfereringar slås jobben ut.

Herr talman! Jag ska lite grann konstatera hur det ser ut i Sverige i dag. Det är mycket riktigt så, Katarina Brännström, att det har blivit svårt för sjuka och äldre att få så kallad förtidspension. I stället är det antalet unga förtidspensionärer, med hela arbetslivet framför sig, som ökar. Och det sker i rasande takt. I februari kom en ny toppnotering från Försäkringskassan. Fler än 30 000 personer mellan 19 och 29 år har nu aktivitetsersättning, och det är det som man har döpt om förtidspensionen till. Det är så man har maskerat förtidspensionen. Under förra året förtidspensionerades 2,5 procent av 19-åringarna. Sug på den siffran, Katarina Brännström! Det motsvarar en från varje gymnasieklass. Denna grupp har alltså femdubblats i storlek. Jag skulle inte vara väldigt nöjd om jag hade varit ansvarig för en politik med sådana resultat. Herr talman! Det funderas lite grann här från talarstolen över varför vi vill ha nya skarpa förslag från arbetsmarknadsministern. Men det är för att de gamla inte har fungerat. Vi har gått igenom det. Jobbskatteavdragen fungerade inte. Att förstöra a-kassan fungerade inte heller. Arbetslösheten steg i stället med drygt 30 procent. Sedan säger arbetsmarknadsministern att hon inte behöver lägga fram några förslag i riksdagen eftersom det finns andra ministrar som sköter skattepolitik och annat. Det må vara hänt. Självklart finns det en massa olika politikområden som samverkar om arbetsmarknadspolitiken ska kunna fungera. Det förstår vi också. Men nu är det så att den moderata skattepolitiken för det första har lett till ökad arbetslöshet. Och för det andra är det så att om jag vill debattera det skriver jag en interpellation till finansministern om den misslyckade politiken på detta område och debatterar den med honom. Nu vill jag debattera den misslyckade arbetsmarknadspolitiken. Då lönar det sig inte att arbetsmarknadsministern försöker gömma sig bakom sin finansminister. Det blir närmast lite genant. Vad borde då denna interpellation ha handlat om? Den borde ha handlat om nya skarpa förslag om hur man rättar till den eländiga situation som man har hamnat i med en matchning som alla faktiskt - fackföreningar, näringsliv, företag, arbetslösa, arbetsförmedlare - beskriver att den inte fungerar. De 80 000 jobb som redan finns går till spillo, och produktion utförs inte. Vi vet alla hur det fungerar i en ekonomi, nämligen att om 80 000 jobb utförs kräver dessa 80 000 jobb insatsvaror, och de kräver transporttjänster. Det är klart att det i sin tur genererar mer arbete. Arbete skapar arbete. Det är därför som det är så tragiskt. Vi kom till och med tidigare i år med förslag, där vi försökte hjälpa arbetsmarknadsministern på traven. Vi lämnade tio förslag som vi tyckte kunde vara rimliga även för en moderat arbetsmarknadsminister, till exempel om matchningen, om att reformera arbetsmarknadsutbildningen, om att ta bort vattentäta skott mellan arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning och om att se över funktionsnedsattas situation. Det finns en massa förslag som arbetsmarknadsministern skulle kunna komma med här i kammaren och som skulle kunna underlätta och förbättra för att man ska kunna börja resan upp ur det arbetslöshetsträsk som den gamla politiken, Gunnar Andrén, har lett till. Det är därför som vi kräver en ny politik.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för debatten, även om jag inte har blivit så mycket klokare. Jag tänkte börja med det som Gunnar Andrén sade. Min kollega Ann-Christin Ahlberg uttryckte det på ett mycket bra sätt. Jag blev också mycket besviken och oroad när han beskrev denna 24-åring. Vi kan väl aldrig anse att en ung människa är förlorad på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater gör det definitivt inte. Detta har vi redovisat i de skarpa förslag som vi har lagt fram när det gäller de som i dag är inne i fas 3. Jag förutsätter att statsrådet och arbetsmarknadsministern instämmer i det. Men hon får vidareutveckla det i nästa inlägg när det gäller att lämna en 24-åring i sticket. När jag hör flera av de borgerliga debattörerna blir jag besviken. Vi lever här och nu. Vi står inte i det spanska eller grekiska parlamentet och debatterar. Vi har inte vår väljarbas i något annat land, vi har den i Sverige och i våra valkretsar. Där får vi också våra uppslag till interpellationer. Det tror jag är viktigt att klarlägga. Självklart ska man göra en omvärldsanalys och se hur det ser ut i andra delar. Men vi lever här och nu, och vi företräder våra väljare i vårt eget land. Jag måste erkänna att jag känner mig mycket tveksam till det som arbetsmarknadsministern redovisar i sitt svar när det gäller de satsningar som man nu gör. Jag ställer min fråga igen: När, arbetsmarknadsministern, kommer regeringens åtgärder att bita när det gäller de som i dag finns i fas 3? När kan vi räkna med att fas 3 avskaffas, som det finns ett enigt riksdagsbeslut om? När ser arbetsmarknadsministern att det finns möjlighet att stänga dörren till denna åtgärd? Nu har det lagts till förslag och åtgärder. Jag kan hålla med om att en del säkert är bra, bland annat att man har utökat utbildningen för dem som är inne i fas 3. Efter skarp kritik från oss socialdemokrater tillsköt man mer medel till arbetsmarknadsutbildning. Man har gjort det vid två tillfällen, om jag kommer ihåg rätt, och det skulle behövas mycket mer i denna del. Men när kan vi se ett resultat av regeringens politik, om den nu stämmer utifrån det som arbetsmarknadsministern med emfas här hänvisar till, att detta kommer att sjunka och att det kommer att förändras? Jag vet att man inte ska tro på uppgifter i medierna. Men jag blev lite tveksam när jag läste en intervju med ministern i Svenska Dagbladet för ett tag sedan om fas 3. Hon kunde där inte förklara varför åtgärden finns kvar och lever vidare - åtminstone enligt tidningsartikeln. Men det kan finnas en agenda som vi inte känner till. I så fall skulle jag vara tacksam att få höra det.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att många deltar i denna intressanta debatt. Först ska jag vända mig till Hillevi Larsson. Antalet högskoleplatser har inte minskat. Tvärtom har vi fler högskoleplatser i dag än tidigare. Yrkeshögskolan har byggts ut, det finns komvuxplatser, och folkhögskolesatsningar är en viktig del för att grundskoleelever och gymnasieelever ska kunna komplettera sina betyg. Raimo Pärssinen tog upp frågan om att man ska kunna ha personal inom exempelvis äldreomsorgen. Jag antar att han då menade outbildad personal. Visst kan man ha outbildad personal till vissa serviceuppgifter och lite enklare uppgifter. Men det är mycket allvarligt om han tror att man kan byta ut yrkesutbildad vårdpersonal mot människor som inte har den kompetensen. Vi ska ha respekt för de olika kompetenser och yrkesutbildningar som vi har i vårt samhälle. Jasenko Omanovic tog upp frågan om utförsäkring. Det är inte så att någon människa lämnas vind för våg. Enligt aktuella uppgifter får 10 procent av dem som har kommit fram till den sista tidsgränsen arbete, 45 procent finns i utbildning inom Arbetsförmedlingen och får förhoppningsvis jobb i förlängningen, och 45 procent går tillbaka till sjukskrivning. Det är en bra modell som vi har. Det är ett av de bästa socialförsäkringssystemen i världen på det sättet att arbetsförmågan prövas. Kan man inte arbeta får man gå tillbaka till sjukskrivning eller kanske bli pensionerad. När det gäller det som Patrik Björck sade bedömer Konjunkturinstitutet att jobbskatteavdraget skulle ge ungefär 100 000 nya jobb. Det är deras bedömning. Sedan är det så att ni har sagt ja till alla jobbskatteavdrag. Först säger ni nej, och sedan säger ni ja. När det gäller det femte jobbskatteavdraget har ni strulat till det ordentligt eftersom det innebär att det fattas 11 miljarder som ni inte kan finansiera. Ni har alltså ett budgethål. Det är intressant och mycket anmärkningsvärt. Det är inte så man gör en budget. Man måste ha ansvar för ekonomin och för finanserna.
Herr talman! I februari 2014 var 4,7 miljoner sysselsatta i Sverige. Det är fler än innan finanskrisen. Skatteintäkterna är högre än de var 2005, och de är rekordhöga. Till och med krisåret 2009 var skatteintäkterna högre än de var 2005, då Socialdemokraterna styrde - plus 100 miljarder. Det tycker jag är siffror som säger mycket om hur det står till i landet. Till Ann-Christin Ahlberg, som säger att man aldrig ska ge upp om 24-åringen, vill jag säga följande: Jag håller med - självklart blir man djupt upprörd om det är så. Men det var precis det ni gjorde före 2006. Mellan 2004 och 2006 var det rekordår när det gäller att förtidspensionera unga människor. Jag har just googlat på det. Ni öste in dem i förtidspension, så jag förstår inte var din upprördhet var på den tiden. Nu målar ni upp någon sorts drömvärld om ni får bestämma, en värld som naturligtvis inte finns när ni har ansvaret. Patrik Björck! Att 2 procent av 19-åringarna blir förtidspensionerade är hemskt. Det tycker vi också. Men här utmärker sig inte Sverige alls, tvärtom. Norge är till exempel mycket värre, och vilka styr där? År 2004 kostade arbetslösheten och ohälsan enorma summor i Sverige - 18 procent av bnp. Det var därför vi vann valen. Stå alltså inte här och måla upp en drömvärld! Påstå inte att allt var perfekt innan men att allt nu är dåligt! Det är precis tvärtom; allting har blivit så mycket bättre i Sverige. Arbetslösheten ökade till och med mellan 2002 och 2006, och det var högkonjunktur alla de åren. Hur gick det till om ni hade de smarta idéer ni nu står och orerar om? Nej, det är med RUT, ROT, jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt restaurangmoms och andra saker jobben kommer till. Och kom ihåg: Fyra av fem jobb kommer till i småföretagen, och dem vill ni straffbeskatta. Det gör inte vi.

Herr talman! När det gäller utbildning har medelstilldelningen till våra högskolor och universitet minskat. Medlen har alltså skurits ned. Regeringen har nu gjort en liten satsning, men den motsvarar inte alls de nedskärningar som har gjorts. Det saknas motsvarande 20 000 högskoleplatser när det gäller nedskärningar och medelstilldelning. Tar man även med befolkningsutvecklingen i beräkningen - vi har en växande befolkning och väldigt många ungdomar - blir det ännu värre siffror. Ser man dessutom till söktrycket till våra högskolor och universitet, vilket delvis beror på den höga arbetslösheten, blir siffrorna ännu mer krisartade. Den lilla satsning som har gjorts nu är alltså alldeles för liten. Det borde göras en massiv satsning. Alla kan inte bli civilingenjörer; så är det. Men man kunde ju åtminstone se till att de som inte har grundskole och gymnasieutbildning fick hjälp med det, men vi har många på Arbetsförmedlingen i dag som inte får den hjälpen. Det borde vara steg nummer ett, för störst risk att bli arbetslös har man just om man saknar grundskola och gymnasieutbildning. Ibland tenderar debatten att hamna i att det skulle vara något fel på de arbetslösa och att de ska vara glada att de får vara i fas 3, för det är ingen annan som vill ha dem. Det är en livsfarlig debatt. Jag är nämligen helt övertygad om att vi kan rusta människor för jobben. Vi har gjort det förut, och det är det vi borde göra - rusta människor för riktiga jobb med riktig lön, inte sälja dem billigt som i dag. Man betalar till och med arbetsgivarna för att ta emot dem för gratisjobb med svältlön. Det är förnedrande. Vi måste ändra inriktning i jobbpolitiken snarast möjligt.

Herr talman! Än en gång: Det är mycket intressant att en interpellation som skulle handla om matchningen - om att vi har ett svenskt näringsliv som inte får arbetskraft - slås ihop med en interpellation om fas 3, där Moderaterna har placerat ett antal människor som har förbjudits att komma in på arbetsmarknaden. Det är intressant att den ekvationen ens kan gå ihop. Till exempel Gustav Nilsson säger att det inte finns några utförsäkrade. Det finns faktiskt folk som är sjuka och därmed har nedsatt arbetsförmåga och som för andra gången tvingas ut ur försäkringen för att gå in på Arbetsförmedlingen. Jag kan inte uppfatta det som något annat än en förnedring av en människa att det för andra gången inte räcker att du är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga. Det räcker inte för att Moderaterna ska förstå, utan du måste för andra gången in på Arbetsförmedlingen för att se om det går att göra någonting åt det där. Så är politiken. Då får vi här, herr talman, passningen från Moderaterna att vi svartmålar Sverige. Jag vill faktiskt säga en sak till Moderaterna. Vi angriper er politik. Ni får inte uppfatta att ni är Sverige. Sverige är mycket större än Moderata samlingspartiet, ska ni veta! Sverige är mycket bredare och större än så, och Sverige kan mycket mer än så. Uppfatta alltså inte att er politik är Sverige och att vi svartmålar Sverige! Vi berättar bara hur ni genomför er politik. Det är det vi gör.

Herr talman! Det har diskuterats om interpellationen borde ha slagits ihop med någon annan, och jag kan hålla med - jag tycker att man borde ha tagit med Jasenko Omanovic interpellation, för den handlar om Arbetsförmedlingens kontakter med företagen. Det var precis det jag försökte tala om: Utan att det finns arbetsgivare blir det inga nya jobb. Man bör inte trampa på ömma tår, för då kan man få en verklig salva emot sig. Den som skjuter salvan måste dock se till att åtminstone träffa tavlan och inte skjuta vid sidan av. Det var inte jag som sade att man inte skulle anställa 24-åringar! Det var Johan Andersson som sade att de skulle flyttas, och inte till förtidspensionering utan till utbildning och till offentliga arbeten. Det tycker jag är jättebra. Den sista stora saken, Ann-Christin Ahlberg, är att det ju måste finnas företag som efterfrågar arbetskraft. Det är därför det är problem - för att det finns för få företag. Jag frågade om Volvo, och det fick jag aldrig några svar på. Jag frågade om Norrsundet, och det kanske jag kan få svar på någon gång. Det vet man inte. Men låt mig fråga om Borås, som jag kommer ifrån: Hur många arbetsgivare ser du numera? Hur många anställda ser du på Algots numera? Hur många är anställda i det bolag jag var på, Rydboholmsbolaget i Viskafors? Hur många av 24-åringarna nere i Svaneholm anställs av Firestone? Hur många anställer de? De anställer inga, för de finns inte längre. Det är det som är problemet.

Herr talman! Först vill jag säga till Gunnar Andrén att det där kallas strukturomvandling. Den kommer att fortskrida. Hela tiden sker en strukturomvandling. Tänk vad många jobb som har försvunnit, men tänk vad många jobb som tillkommer också! Jag kan konstatera, herr talman, att Moderaterna med statsrådet Svantesson i spetsen gärna talar om hur det var förr. Ni försöker tala om det som var förr, och det är ganska intressant. Vi försöker nämligen tala om nuet, och vi försöker framför allt tala om framtiden. Jag kan bara säga att vi har bra förslag när det gäller framtiden. Vi tycker att de är jätteskarpa. Ni förlitar er hela tiden på att det ska handla om skattesänkningar. På er motsvarande kongress har ni tagit beslut om att statsrådets uppdrag är att driva igenom större skattesänkningar och ett sjätte jobbskatteavdrag samt sänka kapitalskatterna, ägarskatten och så vidare. Sedan vill jag säga följande till Gustav Nilsson: Inte har väl vi tänkt tanken att vi skulle ersätta någon personal med det vi kallar extratjänster! Vi ska ju faktiskt tillföra fler händer i vården. Vi vill föra in mer. Det finns ett stort behov av detta. Samtidigt ser vi att det finns ett stort rekryteringsbehov - som bara växer, speciellt i de små kommunerna. Då tycker vi att det är en ganska smart idé: Varför inte prova de människor som nu finns i fas 3, ge dem utbildning och kanske intresse att fortsätta jobba med det? Det är en ganska enkel och simpel tanke. Herr talman! När Elisabeth Svantesson tidigare har varit med och lagt fram skarpa förslag har de handlat om skattesänkningar. Betyder det att ni kommer att fortsätta att lägga fram skarpa förslag om skattesänkningar? Det sitter i den moderata genen någonstans: skattesänkning, skattesänkning! Uppgivet, herr talman.

Herr talman! Nu blir jag lite gladare, för nu pratar vi om min hemstad Borås. Det är trevligt att arbetsmarknadsministern har varit där. Jag vet att man inom arbetslivsförvaltningen i vår rödgröna Borås stad jobbar aktivt med att få ut varje person som är arbetslös. Där ser man inte något hinder, oavsett om personen är 24 eller 64 år. Man försöker rusta de människorna, så att de får jobb. Anna-Lena och Pernilla heter två som jobbar med just det här. Jag brukar träffa dem ibland och få små signaler från dem. De är jätteduktiga. I början av februari månad fick jag ett litet meddelande på Facebook om att man hade fått ut 19 personer, så det rullade på. Lite senare samma månad fick jag veta att man fått ut ännu fler i arbete, fyra till under en och samma vecka. Och det handlade inte bara om unga människor. Det handlade faktiskt om människor som fyllt både 63 och 64 år. Det är en härlig känsla när man kan få ha ett jobb de sista åren före pension. Gunnar Andrén! Det är bra om du kommer till Borås och får se hur det växer och knakar. Ute i Viared blomstrar de nya företagen. Det går att rusta 24-åringar till att få nya jobb, men då måste det finnas en politisk vilja. Det har vi i Borås. Vi kan visa att både 63 och 64-åringar kan komma i arbete. Då går det att bevisa att man kan lyckas med även 24-åringar.
Herr talman! Jag kom in i kammaren när Gunnar Andrén höll sitt anförande. Jag hörde att Volvo ska hjälpas av jobbskatteavdragen och att köpkraften kommer i gång. Detta bevisar vilken typ av politik den borgerliga alliansen för. Vad Volvo behöver är - enligt Volvo självt, fackliga organisationer och oss från Socialdemokraterna - en aktiv arbetsmarknads och näringspolitik. Jag tror inte ett dugg på att Volvo säljer fler bilar på grund av några hundra kronor i jobbskatteavdrag. Volvo behöver helt andra stöd. Dessutom hjälper det väl i så fall inte att öka kostnaderna för trafikförsäkringen? Det hjälper väl i så fall inte att göra arbetslösa och sjuka fattiga? Det ökar inte någon köpkraft. Men det är precis det som har skett. Volvo behöver kompetensförsörjning. Som internationellt företag på en internationell marknad hade de också behövt hjälp och stöd när krisen kom 2008, så att inte alla dessa tusentals personer fått gå ut i arbetslöshet. Det hade varit mycket bättre att säga: Vi ska lyssna på er som företag. Vilka är era behov? Kan vi hjälpa till med övervintringsprojekt? I stället skedde ingenting, förutom att Maud Olofsson sade: Bygger ni inte tillräckligt bra bilar får ni skylla er själva. Det var i princip det beskedet som gavs från Sveriges regering, vilket är mycket upprörande. Det var totalt fel politik. Därför sitter vi i dag i en situation med hög arbetslöshet. Volvo har hamnat i en sämre konkurrenssituation gentemot andra bilindustriföretag runt om i Europa. Där var man på tårna. Tyskland är ett sådant exempel. De hade en sämre utgångspunkt när krisen kom men har en bättre situation nu. De har tagit sig igenom krisen med en aktiv arbetsmarknads och näringspolitik. Vi måste se till att befria dem som finns inom fas 3. Det går vi till val på. Detta skapar inga jobb. De personerna är livegna. De är låsta i denna sysselsättningsfas. De har inte möjlighet till arbetsmarknadsförsäkringar och pensionsavsättningar. De kan inte gå med i någon facklig organisation. De går inte under kollektivavtal. Det är tveksamt om de har möjlighet att få semester. Dessutom får företagen 5 000 kronor varje månad för varje fas 3:are de har hos sig. Det är också många företag som tar betalt av kunder för dem som nu utför jobb inom fas 3. Jag bara ställer frågan: Vad finns det för drivkrafter? Det ska löna sig att arbeta, säger regeringen ganska ofta. Jag håller med om det. Men vad finns det för drivkraft för en arbetsgivare att låta en som är i fas 3 gå över i anställning? För det första måste arbetsgivaren betala lön. Sedan försvinner bidraget på 5 000 kronor i månaden. Det är fråga om en total inlåsning. Det finns inte ens en politik som stimulerar att en arbetsgivare ska låta det gå över i en anställning.

Herr talman! Det är inte första gången vi debatterar unga. Det är inte heller första gången vi debatterar långtidsarbetslöshet eller matchning. Jag vill såklart säga ännu några saker om detta. Jag vet inte om någon lyssnade på mitt förra anförande, där jag talade om jobbpolitik kontra arbetsmarknadspolitik och hur båda behövs. Vid varje budget har vi lagt fram skarpa förslag i jobbpolitiken men också i arbetsmarknadspolitiken. Det senaste tillskottet och någonting som jag är väldigt glad för - budgeten började gälla bara för ett par månader sedan - är YA-jobben. Då kan vi koppla in Volvo i denna diskussion också. Olof Persson började med idén att införa Volvosteget. Vi har haft en diskussion med parterna om vad vi kan göra tillsammans för att fler unga ska få in en fot på arbetsmarknaden. Många unga berättar om hur svårt det är när de möter arbetsgivare som har krav på arbetslivserfarenhet. Har man aldrig haft ett jobb är det svårt att ha den där erfarenheten. YA-jobb handlar om att lära sig jobbet på jobbet. Staten stöttar handledningen, och det är ingen socialavgift. Arbetsgivare och fackliga organisationer öppnar tillsammans dörren på olika arbetsplatser. Avtalen ser lite olika ut, men i grunden är de desamma. Det är en helt ny väg in på svensk arbetsmarknad för unga. Det är inte en åtgärd eller en insats, utan en ny väg in som jag är glad för att vi har arbetat fram tillsammans med parterna. I sommar sänker vi kostnaden ytterligare för att anställa dem som är under 23. En del menar att det inte ger jobb. Jag reser varje vecka och träffar arbetsgivare som berättar motsatsen. Detta har, tillsammans med den sänkta momsen, påverkat deras beslut att växa och anställa. Arbetsgivaravgifter och moms påverkar jobben, särskilt för unga. När det gäller sysselsättningsfasen är det för mig otroligt viktigt att varje människa blir sedd, som jag sade i förra interpellationsdebatten. Det är många personer som haft det tufft, speciellt under krisåren. Man hade det tufft redan innan. Man kanske var långtidsarbetslös eller långtidssjukskriven, och nu kämpar man för att komma tillbaka. Många gör också det. I exemplet från Borås hade en person gått vidare från sysselsättningsfasen, och det är många som gör det. Men självklart vill vi att fler ska göra det. Som Gunnar Andrén var inne på skapas jobben naturligtvis av arbetsgivarna. Jag vet att ni i er budget har 30 000 extratjänster som kommer att finnas något år. Jag antar att de inte ska finnas för evigt. Hur man med ett pennstreck kan fixa de 30 000 jobben ute i offentlig sektor under ett år är någonting som ni får svara för. Men jag har förstått att det är fråga om arbete inom äldreomsorg och upprustning av miljonprogram. Ni säger: Stoppa fas 3! Fyra olika partier säger det, men har inget gemensamt förslag på hur det ska se ut i stället. För mig är det viktigaste att varje person blir sedd, att varje person rustas och matchas vidare och får det stöd som behövs på vägen mot ett arbete. Det kommer aldrig att vara okej att man glöms och göms i statistik utan att bli sedd. Matchning är en utmaning. Om ni läser Arbetsförmedlingens senaste rapport kan ni se att det inte är ett nytt fenomen att vi har matchningsproblem på svensk arbetsmarknad. Rekryteringsproblem har vi dess värre haft länge. Det handlar om många olika saker. Det handlar naturligtvis om att myndigheten Arbetsförmedlingen måste fungera bättre. Det handlar om att ungdomar måste välja yrken där man kan få jobb. Det handlar om att vi har öppnat för arbetskraftsinvandring, så att företag kan få tag på specialistkompetens. Det handlar om en mängd olika saker. Man måste arbeta med att förbättra matchningen. Det handlar om utbildning för många individer men inte för alla, för alla vill inte utbilda sig igen och igen. Det handlar om att underlätta för människor att gå vidare men också att se till att utbildningssystem, Arbetsförmedlingen och andra tillsammans kan verka för att fler har ett jobb att gå till och möta det behov som finns hos arbetsgivarna.

Herr talman! Tack för den här debatten, arbetsmarknadsministern! Det kanske inte är den sista. Jag vet inte. Jag får börja med att säga att YA-jobben är bra. De gillar vi också. Det räcker dock inte för de 100 000 arbetslösa ungdomar vi har. De kommer inte att lösa hela den problematik vi har framför oss. I en tidigare interpellationsdebatt i dag med Ylva Johansson sade arbetsmarknadsministern ungefär: Jag är oroad över den socialdemokratiska målsättningen att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet. Den målsättningen oroade arbetsmarknadsministern. Det gör mig lite konfunderad. Jag tog för givet att det var en målsättning som varje arbetsmarknadsminister skulle ha. Det är ett ganska anmärkningsvärt uttalande. Det kan möjligen framstå i ett lite klarare ljus efter dagens debatt. Arbetsmarknadsministern har helt enkelt inte en sådan målsättning. Jag har haft en tidigare debatt med arbetsmarknadsministern här i kammaren med anledning av den höga ungdomsarbetslösheten och det faktum att Sverige har fått ta emot bidrag från EU. I det sammanhanget sade arbetsmarknadsministern ungefär: Ja, Sverige får bidrag från EU, men Sverige är ett av 20 länder som får bidrag från EU. Därmed var arbetsmarknadsministern nöjd. Att det var åtta länder som klarade sin politik mycket bättre och inte behövde EU-bidrag för att klara ungdomsarbetslösheten bekymrade inte arbetsmarknadsministern. Det är vad som skiljer oss socialdemokrater från den moderatledda regeringen och arbetsmarknadsministern. Vi är inte nöjda med att Sverige är en medelmåtta. Vi vill att Sverige ska vara bäst i Europa på att bekämpa arbetslöshet.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag inte får några svar från arbetsmarknadsministern om när regeringen är beredd att sätta in förnyade åtgärder för att avveckla fas 3 eller för att minimera inflödet till fas 3. Ungefär 15 procent av dem som i dag finns inne i fas 3 går vidare till någon form av sysselsättning. Det är bra, men det måste vara bli mycket bättre om vi vill motverka inflödet till fas 3. Jag kan aldrig tänka mig att arbetsmarknadsministern är nöjd med att 590 ungdomar i åldern 18-24 år i dag är deltagare i fas 3-åtgärder. Hur många av de 590 kommer att kunna gå vidare? Det är därför vi har lagt fram våra skarpa förslag om extratjänster som ministern rycker på axlarna åt. Jag är ganska övertygad om att man gör ett grundfel från den borgerliga regeringen när man inte använder offentlig sektor mer i arbetsmarknadspolitiken. Det finns möjligheter att åtgärda det efter valet. Beskedet till de deltagare som i dag är inne i fas 3 som möjligtvis följer debatten - jag vet att det finns de som gör det - är klart och entydigt från regeringens sida: Inga nya förslag kommer.

Herr talman! Jag ska tala lite grann om fas 3. Det är den inlåsningssysselsättningsåtgärd som regeringen vägrar att släppa taget om för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är enligt min uppfattning ganska vanskött. Arbetsförmedlingen får inte utföra det jobb som uppdraget egentligen borde vara. Det är att förmedla jobb, hjälpa de arbetslösa, se till att det finns kontakt med näringslivet, industrin och företagen, att se hur behoven ser ut och kunna rusta de arbetslösa för att kunna ta de jobb som finns och växer till. Om jag nu har räknat rätt är det runt 18 miljarder kronor som Arbetsförmedlingen har betalat tillbaka till staten sedan 2007 och framåt. Det var pengar som var avsedda att gå till utbildning för arbetslösa. Det var meningen att man skulle rusta de arbetslösa för att komma ut i jobb. I dag kan vi konstatera att pengarna går tillbaka. Anders Borg har stått och sagt: Nu ska vi se till att myndigheterna får tillräckligt med pengar. Under samma tid har Arbetsmarknadsdepartementet suttit och skrivit ett regleringsbrev som i princip förbjuder Arbetsförmedlingen på lokal ort att hitta olika flexibla lösningar med utbildning som matchar det behov som finns just där, och då går pengarna tillbaka. Det resulterade bland annat i att chefen för Arbetsförmedlingen i Göteborg sade upp sig för ganska exakt ett år sedan och sade: Det går inte att jobba i Arbetsförmedlingen såsom den ser ut med den reglering vi har. Det är oerhört allvarligt. I dag misslyckas vart femte rekryteringsförsök på svensk arbetsmarknad. Vi har ett företag som Manpower som säger att de får tacka nej till hundra uthyrningar i veckan. Vad vill arbetsmarknadsministern göra åt Arbetsförmedlingen?

Herr talman! Jag till tacka interpellanterna Patrik Björck och Johan Andersson för interpellationerna. Det är i grunden en bra debatt. I dessa frågor har vi en väldigt tydlig konfliktlinje i svensk politik om var jobben verkligen växer fram. Interpellanterna gillar att prata om sysselsättningsfasen. Den tycker jag är jätteviktig. Den måste leda ut till arbete. Men vi behöver också prata om hur jobben ska växa fram. Fram till valet kommer vi att fortsätta med en politik som underlättar för arbetsgivare, både offentliga arbetsgivare och privata företag, att utveckla sina idéer så att fler kan ha ett jobb att gå till. Det har skett under dessa år. Det är en politik som vi kommer att fortsätta med. Att döma av de förslag som Socialdemokraterna hittills har lagt fram på riksdagens bord verkar man vilja gå tillbaka till en politik som man drev före 2006. Låt oss då komma ihåg att under de sex första åren under 2000-talet hade vi fantastiskt bra utveckling ekonomiskt, men sysselsättningen stod helt still. Jobben växte inte fram. Vad som oroar mig med siffermålen, Patrik Björck, är att det är så ni ofta vill lösa saker. Ni sätter upp ett siffermål. När man sedan upptäcker att man inte kan nå det förtidspensionerar man bort människor och driver ut dem ur arbetskraften. Det är inte en väg att gå. Målet är full sysselsättning. Då ska jobben bli fler och arbetsmarknadspolitiken ha de verktyg som gör att fler kan ta del av de jobb som växer fram. Det är det absolut tydliga budskap som jag har, eftersom alla behövs.